Herr talman! I försvarsutskottets betänkande nr 18 föreslås ett nytt förmånssystem för värnpliktiga m.fl. samt vissa förändringar i familjebidragsförordningen. Dagersättning åt värnpliktiga under grundutbildning föreslås utgå med fast belopp per dag. Det skall kompletteras med ett rörligt belopp som ökar med tjänstgöringens längd. Sambandet mellan lön och grad och vissa premier slopas. Det innebär också att det familjesociala stödet anpassas till de normer som gäller inom det sociala området i samhället i övrigt. De nya ersättningsprinciperna för värnpliktiga föreslås även bli tilllämpade för de vapenfria tjänstepliktiga och för dem som genomgår utbildning för värnpliktsofficer, reservofficer och regementsofficer. Värnpliktiga under repetitionsutbildning och civilförsvarspliktiga föreslås få en ersättning som knyter an till sjukpenningförsäkringen. I stort har man från utskottets sida slutit upp med stor enighet kring den proposition som lagts i det här ärendet. Från centerhåll har dock avgivits ett särskilt yttrande som jag skulle vilja säga några ord om. Det gäller förmånssystemets principer på längre sikt. I motion 2056 uttalas att förmånssystemets uppdelning i en stor mängd ersättningar och bidrag medför svårigheter att göra en totalbedömning av de ekonomiska villkor som de värnpliktiga har under sin tjänstgöringstid. Motionärerna säger att det borde vara ett enklare och ett enhetligare förmånssystem än man har i dag. Vi menar också från centerpartihåll att det med fog kan hävdas att även det förmånssystem som nu föreslås ger en splittrad bild av den värnpliktiges ekonomiska och sociala villkor under värnpliktstjänstgöringen. Vi anser därför att man på längre sikt bör eftersträva ett enklare och mer enhetligt system än det man har nu. Vi har dock sagt att eftersom regeringens förslag bygger på ett relativt nyligen genomfört utredningsarbete, under vilket den s.k. förmånsutredningen även har diskuterat frågan om ersättningen enligt principen om marknadsmässig lön, men övergett den tanken, så är vi beredda att nu stå bakom utskottets skrivning, även om vi är medvetna om att det på lång sikt kan finnas skäl att tänka sig andra förmånssystem än dem som nu föreslås. Det finns skäl att förmoda att de värnpliktigas krav på det här området kommer att öka mycket starkt, vilket väl också får anses naturligt. Jag skulle även vilja säga några ord om de värnpliktigas resor. Utan tvekan har det de senaste åren gjorts mycket på detta område. Det finns ändå skäl, säger utskottet som svar på motioner från centern och vpk, att man ser över de eventuella administrativa nackdelar som det nuvarande systemet innebär. Utskottet säger att man skall göra en översyn av de regler som gäller och att man gör en utvärdering av de erfarenheter som man hittills har av förmånssystemet. Vi ser tillkännagivandet som Nr 88 utskottet gör på denna punkt som ett framsteg för de motioner som Torsdagen den väckts. 22 maj 1975 Ett annat område som tilldragit sig stor uppmärksamhet bland mo-= I tionärerna i år är den otillräckliga rekryteringen av reservofficerare och Nytt förmånssystem värnpliktigt befäl. I motion 332 av herr Norrby och mig har vi krävt = för värnpliktiga att man borde anpassa utbildningspremierna för reservofficerare och befäl — m.fl. till den kostnadsutveckling som ägt rum under de senaste åren. Utskottet understryker klart behovet av snara åtgärder som syftar till en förbättrad rekrytering. Från centerns sida är vi angelägna om att försvarsdepartementet med kraft tar itu med dessa frågor omedelbart, eftersom reservofficerstillgången är en mycket viktig del i den försvarspolitik som vi har i det här landet. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan i betänkandet nr 18.

Herr talman! Under de senaste åren har en rad förbättringar genomförts för de värnpliktiga. Dessa förbättringar har tillkommit tack vare de värnpliktigas enhetliga uppträdande. Utan denna starka opinionsyttring hade säkerligen inte utryckningsbidraget höjts till 1000 kr. I propositionen 1975:37 om nytt förmånssystem för värnpliktiga föreslås förändring i ersättningarna under värnpliktsutbildningen. Trots att propositionen föreslår flera förbättringar av förmånssystemet kvarstår en rad brister, som kommer att ekonomiskt belasta den värnpliktige eller honom närstående. I propositionen sägs att de värnpliktiga och de som är beroende av dem för sin försörjning skall garanteras ekonomisk och social trygghet under den tid som samhället tar den värnpliktige i anspråk för militärtjänstgöring. Detta är bra, men då borde också regeringen och utskottet ha tagit konsekvenserna av detta resonemang. Så har inte skett. I motionen 2058 har jag tagit upp de brister som jag anser finns i propositionen. Beträffande ersättning för bostad under militärtjänstgöringen föreslås oförändrade bestämmelser, dvs. ensamstående värnpliktiga som innehar bostad vid inryckningstillfället får inte obligatoriskt ersättning för hyreskostnaden. Det sägs dock i propositionen att man vill tillskjuta mera medel för att möjliggöra en generösare bedömning vid tilldelning av bostadsbidrag för ensamstående. Vidare sägs att andelen bifall till ansökningar om bostadsbidrag till ensamstående uppgår till nära 90 946. Av denna procentsiffra kan man lätt få den uppfattningen att 90 96 av alla ensamstående får bostadsbidrag beviljade, men så är naturligtvis inte fallet. De värnpliktigas arbetsgrupp påpekar att flertalet ensamstående värnpliktiga inte söker bostadsbidrag, eftersom de på grund av bristande information uppfattar det som utsiktslöst att få ansökan bifallen. Enligt : min uppfattning är emellertid de värnpliktigas krav att man skall kunna behålla sin bostad under värnpliktstiden oavsett civilstånd ett rimligt Ett annat problem som aktualiserats i min motion gäller familjebidragen. I propositionen föreslås att bidrag skall utgå till hustru eller motsvarande endast under förutsättning att barn vårdas i hemmet eller om synnerliga skäl föreligger. Motiveringen är att man skall, som departementschefen uttrycker det, få bort den otidsenliga bilden av kvinnan som regelmässigt beroende av mannens inkomst. Från principiell synpunkt är detta naturligtvis riktigt. Men vi lever faktiskt i ett ekonomiskt samhällssystem i vilket man inte kan garantera varje människa ett arbete. Tvärtom tenderar arbetslösheten att öka, speciellt i vissa ålderskategorier och främst just i de åldrar som är aktuella i det sammanhang som vi nu diskuterar. Detta innebär att många kvinnor — det är ju de som i första hand drabbas — går utan arbete, och är de då gifta är de helt beroende av mannens inkomst. Med tanke på den situation som råder på arbetsmarknaden bör därför bidrag utgå till hustru eller motsvarande under mannens värnpliktstjänstgöring, om hon inte kan erhålla arbete, och detta oavsett om det finns barn i hemmet eller inte. Om propositionens förslag på denna punkt vinner riksdagens gehör blir resultatet att kommunerna får ta de ekonomiska konsekvenserna, vilket ytterligare belastar den hårt ansträngda ekonomin i kommunerna. Det måste vara statens plikt att ta det fulla ekonomiska ansvaret för dem som fullgör värnpliktsutbildningen. Utskottet säger att arbetsmarknadsverket måste svara för arbetslös hustrus försörjning. Detta förutsätter väl i så fall att hon tillhör arbetslöshetskassa. Men i regel är så inte fallet. Det tredje problem jag tagit upp i motionen gäller resor. De värnpliktiga har själva ansett detta vara den viktigaste frågan. Här kräver man att ett s.k. frikort införs. Jag har i motionen också yrkat på ett sådant. Utskottet uttalar att man bör göra en översyn av gällande bestämmelser. Detta är i och för sig bra. Men utskottet borde ha gått de värnpliktiga till mötes och uttalat sig för ett ”frikort”. Vad menar utskottet med en översyn? Innebär det att man ytterligare skall finslipa det nuvarande byråkratiska system som vpl-10-kortet innebär? Eller skall översynen innebära att man övergår till ett system utan en onödig administrativ apparat, att man alltså inför frikort? Till sist, herr talman, gäller det värdebeständigheten av värnpliktsförmånerna. De värnpliktigas arbetsgrupp säger följande: ”Jämte resorna uppfattar vi frågan om värdebeständighet av värnpliktsförmånerna som den viktigaste frågan i propositionen. Penningvärdeförsämringen utgör ett ständigt hot mot de värnpliktigas standard. Värdet av uppnådda förmåner urholkas. Därför kräver värnpliktsopinionen att samtliga bidrag till värnpliktiga indexregleras med 1974 års penningvärde som bas.” Jag instämmer i detta krav och yrkar härmed bifall till motion 2058.

Herr talman! Den proposition vi nu har att ta ställning till innebär avgörande och väsentliga förbättringar i förmånssystemet för de värn — Nr 88 Pliktiga Torsdagen den Värnpliktstjänstgöringen innebär fortfarande både kännbara ekono 22 maj 1975 miska och sociala uppoffringar för de värnpliktiga. Samhället ställer = mycket stora krav på dessa unga människor. Man kräver att de under = Nytt förmånssystem ett antal månader skall lämna sitt förvärvsarbete eller sina studier och — för värnpliktiga resa hemifrån för att delta i en utbildning som de av samhället, staten, — m.fl. blir ålagda att genomgå. Samhället ställer dessa krav därför att vi anser det nödvändigt att under nuvarande förhållanden ha ett militärt försvar. Det är då nödvändingt att förankra detta försvar hos en bred allmänhet. Den allmänna värnplikten tillgodoser i långa stycken båda dessa krav. Men, herr talman, då är det också rimligt att samhället vidtar åtgärder för att göra dessa uppoffringar så litet kännbara som möjligt för den enskilde individen. Den värnpliktige och de som för sin försörjning är beroende av honom måste garanteras en social och ekonomisk trygghet som ligger någorlunda i nivå med vad man upplever civilt. Från dessa synpunkter är de principer som regeringen i proposition nr 37 drar upp för förmånssystemet riktiga. De principer som föreslås innebär bl.a. att nuvarande samband mellan lön och grad försvinner, vilket man inte har accepterat inom moderata samlingspartiet. Förslaget innebär en ökning trappstegsvis av dagersättningarna i takt med längre utbildningstid. Som följd av detta föreslås också att tjänstgöringsoch utbildningspremierna slopas. Dessa principer baseras på ett grundläggande rättvisemotiv. Ersättningen skall inte vara beroende av om man t.ex. är korpral eller menig utan av hur lång tjänstgöringstid som samhället har ålagt vederbörande att genomgå. Den princip som föreslås i propositionen ställer sig utskottsmajoriteten helt bakom. Ett genomförande av dessa principer är också en framgång för de grupper i samhället som just har drivit de här kraven, t.ex. den värnpliktiga arbetsgruppen och det socialdemokratiska ungdomsförbundet. Moderaternas reservation innebär ett avståndstagande från trappstegsprincipen, vilket jag tycker är beklagligt. Jag skall inte föra någon vidare polemik på den här punkten utan bara konstatera att jag tycker det är orimligt att antalet streck på axelklaffen, oavsett hur länge man har tjänstgjort, skall vara avgörande för om man får någon utbildningspremie eller ej. Jag tror inte att de befälsuttagna värnpliktiga som blir utan premier upplever ett sådant system som särskilt rättvist.

Självfallet hindrar inte utskottets ställningstagande att man senare på nytt har möjlighet att överväga den här frågan. 159 Däremot vill jag påen annan punkt polemisera mot det särskilda yttrandet.

Det är självklart att försvaret självt över försvarshuvudtiteln skall bära sina kostnader, även de värnpliktssociala kostnaderna. Vi skall inte försöka att gentemot allmänheten ge intrycket att försvaret kostar mindre än vad det i själva verket gör genom att lägga över värnpliktsförmånerna på en annan huvudtitel. Jag har velat göra denna klara markering. Beträffande herr Måbrinks anförande vill jag bara göra en kommentar. Han ville understryka att man bör gå in för ett indexregleringssystem av de sociala förmånerna för de värnpliktiga. Jag är för det första inte säker på att de värnpliktiga är betjänta av ett sådant system. Hur högt tror herr Måbrink att utryckningsbidraget hade varit, om vi hade använt oss av en indexreglering? Det hade inte varit uppe i de 1 000 kr. som regeringen har föreslagit och som riksdagen senare har antagit. För det andra värjer jag mig som politiker mot att man visar en benägenhet att på det ena området efter det andra vilja ha indexreglering. Frågan om utgifter, till vilket ändamål de skall gå osv. baserar sig i hög grad på politiska värderingar, och det kan finnas anledning att vid något tillfälle göra en speciell höjning t.ex. av utryckningsbidraget. Då är det ganska lätt att mot det säga att ”det skall vi avstå från eftersom det är indexreglerat, och det har vi alla accepterat”. Jag är medveten om att vi har infört detta system på en hel del sektorer i samhället, men jag tycker att vi skall vara oerhört restriktiva med det just från de värnpliktigas egen synpunkt. Slutligen ställde herr Måbrink en direkt fråga om vad utskottet menar när det förordar en översyn av bestämmelserna för resorna, det s.k. tiokortet. Det uttalandet skall inte tolkas på annat sätt än att vi vill ha en helt förutsättningslös översyn, där man skall titta på kostnaderna med att helt slopa tian, kostnaderna för administration osv. Sedan får en politisk värdering göras i förhållande till andra sociala insatser på värnpliktsområdet. Vi har alltså inte sagt nej till helt fria resor för de värnpliktiga. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi har ingalunda, herr Gustavsson i Nässjö, inom den moderata gruppen tagit avstånd från den s.k. trappstegsprincip som propositionen och utskottet förordar. När vi i vår reservation tar upp frågan om att bibehålla utbildningspremierna är det kort och gott därför att Nr 88 vi menar att det inte bara är antalet dagar som skall vara avgörande Torsdagen den för den ersättning man skall få under den obligatoriska utbildningen, 22 maj 1975 utan hänsyn måste också tas'till om man har mer ansvar, om man har mer att göra på sin fritid för att förbereda övningar etc. Det är faktiskt Nytt förmånssystem inte konstigare än så. Under repetitionsutbildningen har man ett tillägg — för värnpliktiga beroende på just befattningen för det merarbete som man där utför.

Herr talman! Herr Gustavsson i Nässjö och jag verkar vara överens i stort utom när det gäller frågan om kostnadsfördelningen i ett framtida system. Jag är angelägen att påpeka att i nuläget har vi ingen annan åsikt än den vi har förfäktat tidigare. Men ett framtida system, där man går in för en marknadsmässig lön som eventuellt görs beskattningsbar, får konsekvenser för kommunerna. Det förslag som man har tittat på skulle kosta 440 milj.kr. Men av det beloppet går 265 milj.kr. tillbaka till samhället i form av skatter. Det påverkar givetvis kommunernas skattesida och deras sociala utgifter i nuläget. Då kan det finnas anledning att se över kostnadsfördelningen.
Herr talman! Herr Danell säger att de befälsuttagna har större ansvar och mer att göra. Jag kan hålla med om att i åtskilliga fall är det så. Men jag är inte säker på att man utifrån detta kan säga att en korpral har mer ansvar än en specialtjänstuttagen värnpliktig som har samma utbildningstid, som har ansvar för lika mycket eller kanske mer material, som har lika mycket att göra med människor osv. Därför menar jag att den principen är felaktig under grundutbildningen. Herr Danell sade att om man beslutar sig för att företa den i och för sig mycket välmotiverade höjningen av de sociala kostnaderna för de värnpliktiga, så skall detta inte gå ut över försvaret. Vilken huvudtitel skall annars försvarskostnaderna belasta? Kostnaderna för värnpliktiga är obestridligt en del av försvarskostnaden, och rimligtvis skall det också vara så. Gör tankeexprimentet, herr Danell, att vi t.ex. beslutar oss för att öka utbildningstiden för de värnpliktiga. Det kommer att medföra ökade kostnader. En ökning av utbildningstiden för de värnpliktiga görs därför att man anser att en större effekt uppnås, därför att det är bra 161 för det svenska försvaret att öka utbildningstiden och få en större försvarseffekt. Men detta skall då inte betalas över försvarshuvudtiteln, anser tydligen herr Danell. Jag menar att detta är ett orimligt ställningstagande. Till slut vill jag säga att jag på en punkt håller med herr Danell. Frågan skall prövas av försvarsutredningen. Jag har här valt att göra en personlig deklaration i den här frågan.
Herr talman! I motsats till herr Gustavsson i Nässjö gör jag ingen personlig deklaration. Jag vill först se vad försvarsutredningen kommer fram till. Jag sade aldrig att ökade värnpliktsförmåner inte fick inkräkta på försvarets kostnader. Jag talade om verksamheten inom försvaret. Man skall inte gräva ur försvarets anslag för att satsa på de värnpliktigas förmåner utan givetvis se till att det totala anslaget höjs. Därmed har jag inte tagit ställning till under vilket anslag dessa pengar skall gå. Exemplet med den ökade utbildningstiden är inte särskilt intressant, eftersom det självklart kräver en rad andra insatser av ekonomisk art för att man skall kunna genomföra en sådan åtgärd. Det gäller ju inte bara att betala mer pengar till de värnpliktiga. Detta exempel förfaller. Jag vill understryka att jag inte förordat det som står i motionen utan bara kommenterat det, och det skall väl inte behöva uppröra känslorna så mycket.
Herr talman! Jag vill bara konstatera att värnpliktsutbildningen är en del av verksamheten inom försvaret. Kostnaderna härför bör rimligen också bestridas över försvarshuvudtiteln.

Herr talman! Även jag får väl uttrycka en viss förnöjsamhet över det förslag som nu ligger på riksdagens bord och som vi om en stund skall fatta beslut om. Men jag har kanske litet svårt för att delta i de klangoch jubeltal som här har hållits av ett par talesmän för förslaget. Med hänsyn till utvecklingen i samhället i övrigt är förbättringen av de värnpliktigas ekonomiska situation mycket angelägen. Ersättningsfrågan har också stor betydelse från trivselsynpunkt för de värnpliktiga. Därigenom innebär den också en positiv åtgärd när det gäller att förbättra utbildningsbetingelserna. Enligt min uppfattning bör ett förmånssystem för värnpliktiga uppfylla vissa krav. 1. Alla värnpliktiga bör ges ekonomisk och social trygghet under militärtjänstgöringen. 2. De som har större ansvar och mera krävande arbetsuppgifter bör erhålla en rimlig ersättning härför. Med denna målsättning ställer det sig naturligt att jag är tveksam till att slopa sambandet mellan lön och grad. Den militära graden följer på en mer kvalificerad utbildning och med denna följer även ökade arbets uppgifter och ökat ansvar. Det är väl en princip som är allmänt accepterad = Nr 88 inom samhället att ett arbete som kräver högre kvalifikationer ger bättre Torsdagen den förmåner. Ersättning.grundad på arbetstidens längd är väl också allmänt 22 maj 1975 vedertaget. Och ett värnpliktigt befäl har, nästan utan undantag, längre arbetstid än övriga värnpliktiga. Jag måste säga till herr Gustavsson i Nytt förmånssystem Nässjö att det inte är fråga om ett, två, tre eller flera streck på ärmen. för värnpliktiga Det är inte det som är avgörande när det gäller krav på högre ersättning, m.fl. utan det är att den värnpliktige innan han fått dessa streck genomgått mer kvalificerad utbildning och att man därför också kräver mer av honom. Fördelen med det system som propositionen föreslår och som även utskottet ställer sig bakom är bl.a. att det är enkelt ur administrativ synpunkt. Därför har jag faktiskt inte gått emot det i min motion men jag tycker inte om det. Vad jag däremot absolut inte kan acceptera är slopandet av utbildningspremierna. Att dessa premier skulle vara ett främmande inslag i ett ersättningssystem vid obligatorisk utbildning har jag svårt att förstå. Utbildningspremierna är en betydande stimulans för de värnpliktiga under grundutbildningen. Det är utan tvivel så att premien sporrar de värnpliktiga till arbetsinsatser för att bli godkända i befälsutbildningen och komma i åtnjutande av den ekonomiska gottgörelse som utbildningspremien utgör. Flertalet av de värnpliktiga — jag vågar säga nästan undantagslöst — har också ambitionen att bidra med den extra insats som erfordras för att leva upp till de krav som ställs på dem. Utredningen rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga som leddes av riksdagsmannen Mellqvist föreslog en uppräkning med 25 96 av utbildningspremierna för att återställa deras realvärde. Utredningen uttalade även att syftet med premierna bäst skulle uppnås om de utbetalades vid utbildningens slut. UFV uttalar i sitt betänkande angående utbildningspremier kontra dagpenning följande: ”Utbildningspremierna har däremot helt annat syfte” —- än dagpenningen —- ”nämligen att skapa motivation för kvalificerad utbildning och att främja rekryteringen till frivillig utbildning”. Jag ansluter mig helt till UFV:s uppfattning rörande utbildningspremiernas betydelse. Inte bara antalet utbildningsdagar, som här tidigare nämnts, utan även utbildningens innehåll och kvalitet måste bestämma ersättningens storlek. De som uttas till befäl åläggs ett större ansvar än övriga värnpliktiga. Med detta, herr talman, vill jag yrka bifall till reservationen av herr Petersson i Gäddvik och herr Danell. Några ord om ersättningen i samband med repetitionsutbildningen och den aviserade befattningspenningen och den lägre garantinivå, som omtalas i propositionen. Vid fastställande av befattningspenningens storlek för olika befattningshavare hoppas jag att man uppmärksammar — det vore väl märkvärdigt om man inte gjorde det — den betydande skillnad som finns mellan lägsta och högsta sjukpenningklass; från 11 kr. vid 163 4 500 kr. inkomst till 166 kr. vid 67 200 kr. inkomst. Det kan naturligvis inträffa att den värnpliktige kompanichefen på ett repetitionsförband, vilken befinner sig i en låg sjukpenningklass, kan råka i den situationen att han trots befattningspenning får en lägre total ersättning än flera av kompaniets värnpliktiga, vilka har ersättning enligt en högre sjukpenningklass. Nu invänder någon att det här är ingen ersättning för utfört arbete utan ett system som är allmänt vedertaget och som tar sikte på kompensation för inkomstbortfall. Låt mig hålla med om det, men det står inte i överensstämmelse med vad jag tidigare hävdat angående principen om ersättning att sådan bör utgå vid militär tjänstgöring på grund av vederbörandes utbildning, grad, arbetsuppgifternas omfattning och ansvar. Det är ju så att vi nu tar ett principbeslut. De problem som jag här berört hoppas jag kommer att uppmärksammas när man skall fastställa befattningspenningens storlek och den lägre garantinivå som propositionen talar om: Jag delar departementschefens uppfattning då han i propositionen biträder förslaget att nuvarande system med utbildningspremier bör behållas vid utbildning till värnpliktig officer och reservofficer. Däremot kan jag icke dela departementschefens uppfattning då han gör gällande att det kan bli aktuellt med reducering av beloppet med hänsyn till dagersättningen i de olika trappstegen då man skall övergå till det nya ersättningssystemet. De här trappstegen har inte ens jag opponerat mig mot, herr Gustavsson i Nässjö. Dagersättningens storlek bör icke påverka utgående premier. Den merersättning som utbildningspremien utgör för värnpliktig officersoch reservofficersutbildning är av avgörande betydelse — det tror jag att försvarsministern är väl medveten om — då den unge värnpliktige har att ta ställning till fortsatt utbildning eller inte. Nyligen genomförda enkäter vid plutonchefsoch kadettskolor bevisar detta mycket klart och tydligt. Det är också välbekant att det råder stor brist på denna kategori befäl, som bestrider mycket kvalificerade befattningar inom krigsorganisationen. En uppräkning av utbildningspremierna för värnpliktigs officersoch reservofficersutbildning måste därför ha högsta prioritet. Denna uppräkning bör också ske snarast och regleras separat till innevarande års utbildning, som påbörjas om några dagar, för att i möjligaste mån för framtiden minska rekryteringssvårigheterna. Låt mig nämna följande siffror som klargör betydelsen på längre sikt av utbildningspremiernas storlek. Under 1950-talet var behovet ca 350 nya reservofficerare årligen. Då fanns inga rekryteringsproblem av större omfattning. Under 1960-talet sjönk rekryteringen katastrofalt och var 1964 nere i 48 aspiranter. En ökning kom 1967 då premierna höjdes väsentligt. Det året rekryterade man 228 reservofficersaspiranter, och rekryteringen höll sig sedan ungefär på denna nivå under slutet av 1960-talet och början av 1970-talet men har stadigt sjunkit fr.o.m. 1972. Rekryteringsbehovet är nu och under de närmaste åren betydligt större än under 1950 och 1960-talen beroende på det stora antalet pensionsav Nr 88 gångar. Torsdagen den Enligt propositionen avser departementschefen att ytterligare utreda 22 maj 1975 och pröva denna fråga innan ställning tas. Den tidsfördröjning som blir = följden av detta departementchefens ställningstagande rörande utbild — Nyttförmånssystem ningspremier till värnpliktiga officerare och reservofficerare anser jag vara — för värnpliktiga mycket allvarlig. Jag vill hos statsrådet hemställa om en översyn och — m.fl. uppräkning av dessa premier omgående, helst besked redan i kväll. Slutligen några ord om de värnpliktiga regementsofficersaspiranternas anställningsförhållanden. Herr Danell har här redogjort för dessa problem. Låt mig bara säga att den utredning som jag tidigare nämnde rörande systemet för förmåner åt värnpliktiga föreslog fast anställning för regementsofficersaspiranterna. Utredningen hade förståelse framför allt för den bristande anställningstrygghet som denna kategori har. Därför föreslog utredningen i sitt betänkande att regementsofficersaspiranterna skulle ges fast anställning efter en viss tids tjänstgöring. Detta förslag tillstyrkes av flera instanser såsom tidigare är sagt, men propositionen liksom utskottet hänskjuter frågan till den pågående befälsutredningen. Enligt mitt förmenande behöver ett beslut om fast anställning för värnpliktiga regementsofficersaspiranter inte fördröjas på det sätt som nu kommer att ske. Frågan är av principiell betydelse och gäller den sociala tryggheten i anställningen, och den är oberoende av befälsordningssystem. För många av dessa aspiranter är utbildningstiden ganska lång. Det kan ta upp till fem och sex år innan de vinner fast anställning. Under denna tid har de sämre förmåner på en rad områden, bl.a. i vad gäller förbandsövningstillägg, jourtillägg, sjukoch familjepensionsförmåner, tillgodoräknade ATP-poäng och reglerad arbetstid m.m. Frågan är angelägen, och jag vill även i detta fall vädja till försvarsministern om snabba och kraftfulla åtgärder.
Herr talman! Låt mig allra först uttala tillfredsställelse över att utskottet så här samlat och enhälligt har kunnat sluta upp kring de nya principerna för ersättning i samband med värnplikt och repetitionsövningar. Även om herr Oskarson i sitt senaste inlägg kanske antydde att det kunde råda delade meningar på somliga punkter, tog jag det snarare som uttryck för att han ville markera en personlig uppfattning i vissa frågor, där han inte har stöd hos sitt partis representanter i utskottet. Herr Danell och herr Oskarson ställde ett par frågor beträffande dem som är uttagna till frivillig befälsutbildning för att bli värnpliktiga officerare eller reservofficerare. Jag har i propositionen anmält att jag betraktar det såsom angeläget att man ser över villkoren även för dessa grupper. Jag tycker att det vore värdefullt om vi kunde få tillräckligt många värnpliktiga, som vill ta på sig uppgiften att vidareutbilda sig för de i vår organisation så betydelsefulla uppgifter som värnpliktsbefälet och reservofficerarna fullgör. 165 Jag har inte nu kunnat framlägga ett förslag, eftersom frågan egentligen inte varit föremål för utredning. Jag har emellertid haft kontakter både med Reservofficersförbundet och med andra som funnit det angeläget att man ser över de ersättningsbestämmelser som gäller. Skilda förhållanden råder inom de olika försvarsgrenarna, och det kan vara angeläget att där få större samstämmighet. Jag kan bara lova vad jag har antytt i propositionen, nämligen att jag skall återkomma till dessa frågor. I detta sammanhang har riksdagen givit en fullmakt åt regeringen att fastställa de belopp som kan vara lämpliga. Jag har tolkat utskottets uttalande på det sättet att utskottet ger sin anslutning till att dessa grupper får en förbättrad ställning. Det skulle föra för långt om jag tog upp herr Oskarsons resonemang till en fortsatt penetrering. Visst kan man ha olika meningar om huruvida vi skall gå över till att ge efsättning för inkomstbortfall vid repetitionsövningar. Det är egentligen detta det rör sig om. Då får man emellertid ge avkall på det som herr Oskarson uppfattar såsom en jämlikhet som har rått tidigare. Det är värt att observera att när vi nu går att tillämpa de principer som gäller vid sjukersättning, betyder det att vi slopar hela prövningen av bostadstilläggen, som har vållat så stort arbete ute i kommunerna. Om vi skulle räkna på de individuella fallen med det ersättningssystem vi i dag har, kommer vi till att de värnpliktiga under repetitionsövningar kan få mycket olika belopp i ersättning, om vi sammanlägger de totala förmånerna.

Systemet innebär alltså i stort en förenkling i förhållande till vad som gäller i dag. Det har gjorts vissa erinringar och ställts en del frågor, bl.a. om hur det kommer att verka när vi tar bort utbildningspremierna exempelvis för gruppbefäl och PBS-elever. För egen del tror jag att de farhågor som framförts varit överdrivna. Jag tror inte att något mera betydande antal värnpliktiga faller ifrån därför att det nu öppnas en möjlighet att behålla den högre dagsersättningen även om man klassas ner och blir överförd till annan verksamhet. Det är nog andra drivkrafter som gör att man gärna vill vara kvar i sin grupp och fullfölja den uppgift som man har ställts inför. I det sammanhanget tror jag inte att premierna har den betydelse som herr Oskarson har framhållit. Låt mig säga att jag är nöjd med att propositionen har fått en så välvillig behandling. Det ger mig möjlighet att återkomma när det gäller tilllämpningen av principerna, och jag räknar med att riksdagen kommer att ställa sig välvillig också till ett konkret förslag, utformat efter dessa principer.
Nr 88 Herr talman! Låt mig återkomma till frågan om de snara åtgärder som Torsdagen den utskottet efterlyser för att komma till rätta med det svåra rekryteringsläget 22 maj 1975 vad beträffar reservofficersutbildningen.

En kommentar på den punkten tror jag skulle vara mycket värdefull för deras dagliga arbete. En mängd kontakter tyder på att rekryteringssituationen är mycket allvarlig ute på förbanden. Vidare vill jag ställa en fråga till försvarsministern med anledning av hans uttalande att ingen värnpliktsgrupp i princip skall få det sämre med det nya systemet. Kan vi då hoppas att detta innebär att ingen grupp värnpliktiga kommer att få någon försämring i förhållande till dagens system?
Herr talman! Låt mig mycket kort uttrycka min tillfredsställelse över det positiva uttalandet som herr statsrådet gjorde här angående ersättning vid utbildning till värnpliktig officer och reservofficer. Jag fattar det så att statsrådet är fullt medveten om problemen på området och beredd vidtaga åtgärder. Rekryteringsläget är besvärligt. Det är ett mycket stort antal pensionsavgångar under de närmaste åren, vilket sammanhänger med att vi fick stora rekryteringskullar under 1940-talet. De som rekryterades då går i pension under de närmaste åren, och därför är rekryteringsbehovet mycket stort. Jag vet också i enlighet med vad statsrådet anförde att reservofficerarna har gjort framställningar och att militära myndigheter har gjort hemställan om åtgärder så herr statsrådet saknar inte underlag. Det ojämna förhållandet mellan försvarsgrenarna känner vi till, och vi förstår att herr statsrådet vill försöka jämka ihop detta. Statsrådet och jag har litet skilda uppfattningar i vad gäller värdet av utbetalningspremier, där jag tror att statsrådet har fel och jag har rätt. Men vi får se hur det blir i framtiden — erfarenheterna får visa detta.
Herr talman! Det är bara ett par tre månader sedan överbefälhavaren kom med sin framställning om förbättring av premierna för de grupper vi diskuterar. Jag har således inte försuttit någon tid. Om jag i dag skulle ge ett besked att bestämmelserna skall gälla låt mig säga från den 1 juli, så har jag ju ändå inte möjlighet att ange med vilket belopp jag kan justera upp premierna. Jag tror följaktligen inte att ett sådant uttalande kan ha någon särskild betydelse, eftersom de 167 som möjligen skulle ta intryck av det är de pojkar som skall rycka ut nu i dagarna. Jag föreställer mig att de i allmänhet har bestämt sig om de skall gå vidare till kadettskola eller ej. Jag vill bara upprepa att vi skall gå vidare med den här frågan och så fort som möjligt försöka ta ställning till en uppjustering av premierna.

Herr talman! Trafikutskottets betänkande nr 14 behandlar frågan om stängselskyldighet vid järnväg. Angående stängselskyldigheten för järnväg väcktes år 1964 två likalydande motioner, där det påpekades att skyldigheten att sätta upp stängsel utmed järnväg till skydd för den intill järnvägen boende befolkningen inte är reglerad i författning. Med hänsyn till behovet av skydd framför allt för lekande barn inom tättbebyggt område och till den oklarhet som får anses råda i fråga om vem som i det särskilda fallet bör sätta upp och bekosta stängsel borde en laglig reglering av förevarande stängselskyldighet ske. Kungl. Maj:t tillkallade med anledning av riksdagens beslut i ärendet en sakkunnig för att utreda vissa frågor om stängselskyldighet vid järnväg. I motionerna hade framhållits bl.a. att det inte var orimligt att stängsel av sådant utförande att det effektivt förhindrar lekande barn att beträda spårområde uppsättes genom järnvägens försorg och på dess bekostnad. Ett betänkande i frågan framlades av utredningen i november 1973. Utredningens förslag ligger till grund för den proposition som förelagts årets riksdag. Vissa föreskrifter finns enligt lag av år 1945 om att innehavare av järnväg är skyldig att med vissa undantag hålla stängsel utmed järnväg till skydd för större hemdjur under betesgång. Stängsel skall i princip vara av beskaffenhet att hemdjur kan stängas ute från järnvägsområdet. Kostnaden för denna skyldighet vilar helt på järnvägsinnehavaren. I detta avseende föreslås inga förändringar. Vidare gäller för järnvägsinnehavaren vissa regler om att stationsområdet skall vara inhägnat, där så erfordras för att skydda järnvägstrafiken. Vid remissbehandling av betänkandet om stängselskyldighet vid järnväg har framkommit olika synpunkter, men i stort är man enig om vad utredningen anfört. Enighet råder om att frågan om stängsel utefter järnvägarna till skydd för allmänheten bör regleras i lag. Styrelsen för Svenska kommunförbundet anser också att det framlagda förslaget i sina väsentliga delar är godtagbart ur kommunal synpunkt och vidare, att det inte finns någon anledning till invändning mot principen att ålägga såväl kommun som järnvägsinnehavare ett kostnadsansvar. Däremot gick styrelsen emot den föreslagna kostnadsfördelningen innebärande att 90 96 av kostnaden faller på kommunen och 10 96 på järnvägen. Regeringens proposition nr 67 år 1975 i detta ärende följer i huvudsak utredningsförslaget. När det gäller kostnadsfördelningen föreslås i propositionen att kommunen skall svara för 90 96 av kostnaden och järnvägen för 10 96. Denna fördelning har accepterats av utskottsmajoriteten. Centerledamöterna har emellertid reserverat sig. Vi anser att järnvägen liksom när det gäller inhägnad av bangårdsområde skall betala 50 96 och kommun 50 96 av kostnaden. Reservanterna instämmer i att det är av stor betydelse att järnvägsområdet är inhägnat till skydd mot olycka och skadegörelse. Stängsel är väsentliga för främjandet av trafikens framkomlighet och säkerhet. Men reservanterna delar inte, som jag nyss påpekade, utskottsmajoritetens uppfattning i fråga om kostnadsfördelningen utan instämmer i motionärernas synpunkt att järnvägen och kommunen bör dela kostnaderna lika. Detta är samma fördelning som styrelsen för Svenska kommunförbundet enhälligt förordat. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! Först kanske vi skall göra klart att frågan om stängselskyldighet inte avser korsning mellan väg och järnväg; för sådana gäller helt andra bestämmelser. Inte heller uppsättning av stängsel för skydd mot djur regleras i den proposition som vi nu har att behandla.

Att vi nu får en lagstiftning om stängselskyldighet är en sak som utskottet enhälligt välkomnar. Reservationen gäller endast frågan om hur stängsel som sätts upp i framtiden skall finansieras. Utskottet säger att det kan vara rimligt att SJ betalar 10 96 av kostnaden och kommunen 90 &. Det är dock kommunerna som får avgöra huruvida stängsel skall sättas upp, och därför har de en viss möjlighet att bestämma omfattningen av detta. När det gäller stängsel vid stationsområde eller bangårdsområde föreslår majoriteten att kommunerna och SJ skall dela kostnaden lika; på den punkten finns det alltså ingen som helst skillnad. Vi har diskuterat i utskottet hur det skulle vara om järnvägsdriften motiverade ett ökat uppsättande av stängsel — vi har tänkt på snabbtåg osv. — och vi har då sagt att om det skulle uppstå sådana förhållanden förutsätter vi att frågan om kostnadsansvaret tas upp på nytt.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
Herr talman! Utskottets ordförande motiverar utskottsmajoritetens ställningstagande och nämner att kostnaden för stängsel kring bangårdsområden skall delas 50-50. F. n. får järnvägen själv stå för den kostnaden. Frågan är väl hur de kommuner ser på detta problem som har fått sin järnvägsstation indragen. Tågen susar förbi, och de har inte någon direkt nytta av järnvägen, men de skall beläggas med kostnader för att hålla stängsel. Jag undrar om inte den rättvisaste linjen är att kostnadsfördelningen både för stängsel vid bangårdsområden och för andra stängsel blir 50-50.
Herr talman! När det gäller bangårdsområde och stationsområde är ju reservanter och utskottsmajoritet fullständigt överens: där skall kostnadsfördelningen vara 50-50. Det är i fråga om uppsättning av stängsel som inte avser bangårdsområde eller stationsområde som vi har litet olika uppfattningar. Jag tycker för min del — och det tycker också majoriteten — att om man finner det motiverat att sätta upp ett stängsel till skydd för allmänheten, så är det rimligt att SJ inte skall slippa helt undan. SJ bör betala en del, och vi tycker att 10 8 av kostnaden är rimligt. Det är kommunen som bestämmer i vilken utsträckning stängsel skall uppsättas, och det är till skydd för kommunens invånare som det uppsätts. Därför har utskottsmajoriteten kommit till den uppfattning som jag här redogjort för. Det kan också vara värdefullt för SJ att inte behöva använda för mycket av sina investeringsmedel till den här saken. Det kan tänkas att de knapphändiga investeringsmedel som SJ har till sitt förfogande med fördel kan användas för trafiksäkerhetsåtgärder på andra områden.
Herr talman! När det gäller bangårdsområden är det f. n. SJ som själva bestrider hela utgiften. Därför blir detta en extra pålaga på kommunen. Sedan vill jag gärna fråga herr Sven Gustafson i Göteborg hur han tror att de kommuner ser på den här saken som får sina stationer indragna men som ändå har en bebyggelse som måste skyddas av ett stängsel och kanske — på grund av den utveckling vi har — ett dyrare stängsel än vad man f.n. använder.
Herr talman! Om det gäller stationsområdet eller bangårdsområdet, är ju numera herr Håkansson i Rönneberga och jag fullständigt överens, sedan vi blivit överens om att kostnaderna skall delas lika i det hänseendet.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
Bortsett ur kostnadsfördelningsaspekten, vilken man för den skull inte kan bortse ifrån, känner man tillfredsställelse över att riksdagen nu äntligen kommer att ta ställning till ändring av lagen om stängselskyldighet för järnväg. Den lag som hittills har gällt är av den 13 april 1945 och innebär bl.a. att innehavare av järnväg och spårväg är i princip skyldig att hålla stängsel utmed järnvägen till skydd för större hemdjur, hästar och nötkreatur under betesgång, såvida icke kostnaden för stängsel är oskälig i förhållande till nyttan därav för betesbruket. Bortsett från järnvägsövergångar gäller således stängselskyldighet för järnväg egentligen endast med hänsyn till betesbruket. Detta förhållande kan icke vara tillfredsställande. Jag aktualiserade frågan om stängselskyldighet för järnväg i en interpellation av den 6 november 1962, ställd till dåvarande kommunikationsministern Skoglund. I interpellationen kritiserade jag gällande lagstiftning och frågade statsrådet om han ansåg att lagstiftningen rörande stängselskyldighet för järnväg var tillfredsställande med tanke på att järn vägarna i allt större utsträckning passerar genom tätbebyggda områden. Bakgrunden till interpellationen var några allvarliga olyckor med dödlig utgång. Troligen hade dessa olyckor kunnat undvikas om stängsel hade varit uppsatt utmed järnvägen. Svaret på min interpellation erhöll jag den 7 december 1962. Av svaret framgick att SJ som allmän princip tillämpar att erforderliga stängsel uppsätts på SJ:s bekostnad där ny järnväg framdrages inom tätbebyggt område. I den mån mark exploateras intill redan befintlig järnväg, anses det ankomma på exploatören att svara för uppsättningen av de stängsel som kan anses påkallade. I övrigt var statsrådet ganska obenägen att gå med på att SJ skulle lagligen åläggas en ökad stängselskyldighet, vilket skulle betyda ökade kostnader för SJ. Även om åtgärder kan synas önskvärda för att minska olyckor av detta slag, måste sådana olyckor förebyggas på annat sätt. Det är i stort sett ett sammandrag av det svar jag fick från dåvarande kommunikationsminister Skoglund. Jag återkom i motionen 35 till 1964 års riksdag, där jag hemställde att riksdagen måtte i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredning i syfte att åvägabringa sådan ändring i lagen om stängselskyldighet för järnväg att skyddad trafikbana garanteras. Motionen bifölls, och det tillsattes en utredning som sedermera framlade ett betänkande som låg till grund för propositionen 1975:67. Föreliggande utskottsbetänkande behandlar nämnda proposition jämte två motioner. Herr Håkansson i Rönneberga har närmare kommenterat reservationen, och det finns ingen anledning för mig att förlänga debatten ytterligare. Samtidigt som jag uttalar min glädje över att vi äntligen fått en ändrad lagstiftning på hithörande område vill jag yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Behandlingen av det ärende vars långa imponerande rubricering på föredragningslistan herr talmannen just läste upp har bjudit på några förbluffande turer. Det rör sig alltså här om organisationen av den officiella provningen av tryckkärl och stationära lyftanordningar. Turen har inneburit att det förslag som kom från departementet slaktades i utskottet under benägen medverkan av representanterna för regeringspartiet. Den väsentliga, ledande tanken kom bort, att man skulle få till stånd ett bolag i vilket staten skulle ha aktiemajoritet i form av 51 46 av aktierna och de två stora företagen i branscherna skulle ha resterande 49 96 av aktiekapitalet. Ett par av kollegerna i regeringspartiet hade motionerat om att man skulle göra det uttalandet att den statliga andelen så småningom skulle vidgas och att man skulle undersöka möjligheten att också konsumenter i form av kommuner, kooperativa föreningar osv. skulle få medinflytande. Så väcktes en annan motion av representanten i näringsutskottet Sven G. Andersson i Örebro och av en moderat kollega. Den gick ut på att man inte skulle åstadkomma denna nya organisation förrän man tagit hänsyn till de erinringar som hade riktats mot uppläggningen från organisationerna av de besiktningsmän som stod utanför de stora organisationerna. Där innebar den märkvärdiga turen under behandlingen att Sven G. Andersson, trots att han själv var motionär, gick ifrån den motion som han var medansvarig för till 50 96 och nu är på regeringspartiets sida. Det har vi från moderat håll däremot inte ansett oss kunna vara därför att vi menar att ärendet har handlagts på ett mindre lämpligt sätt. Det tycks finnas någonting mellan 1000 och 1500 människor som är sysselsatta i denna verksamhet, antingen på basis av heltidsarbete eller på så sätt att de har det som extrasysselsättning vid sidan av annat arbete. De finner sig överkörda genom överenskommelsen; de anser det felaktigt att den träffats bara mellan staten och de stora organisationerna. De hade velat vara med under de förberedande diskussionerna, och de ifrågasätter om inte deras organisationer borde få vara med också som aktieägare. I stället för den blandekonomiska uppläggning som föreslogs av departementet har man nu kommit fram till en helstatlig lösning. Det kostar ungefär 3 miljoner mer för staten än det skulle ha kostat om man bestämt sig för den fördelning av aktiekapitalet som föreslogs av departementet, och det kostar också en peng i form av borgensåtagande för det ifrågasatta bolagets förbindelser. Denna lösning har förbluffande nog accepterats också på folkpartioch centerpartihåll, vilket innebär att de fristående organisationerna i ännu högre grad känner sig illa behandlade och utlämnade. Nu har man visserligen gjort ett uttalande om att dessa organisationer och deras medlemmar skall få komma till tals i efterhand, men vad ett sådant löfte innebär kan ingen garantera. Har en överenskommelse väl träffats — det ligger nära till hands att notera detta — är förhandlingspositionen nog så svag för dem som tillfrågas först i efterskott. Från moderat håll anser vi att sådana förhandlingar bör gå före beslutet och att ett beslut därför inte bör träffas i dag. Propositionen bör alltså avslås, och riksdagen bör uttala att förhandlingar bör upptas också med de icke-storas organisationer innan ett nytt förslag läggs fram.

Herr talman! Näringsutskottets betänkande nr 20 är föranlett av propositionen 49, vilken verkade helt oskyldig när man först fick den i sin hand — speciellt gäller detta för alla dem som inte är insatta i vad besiktningsverksamhet innebär. Enligt propositionen fullföljs bara tidigare fattade beslut, varför ingen borde ha något emot att staten får ett avgörande inflytande över ett nytt bolag, då därigenom — som det heter i propositionen — kraven på opartiskhet och oberoende skulle kunna tillgodoses samtidigt som de befintliga resurserna på området skulle utnyttjas på lämpligaste sätt. Officiell provning av tryckkärl och stationära lyftanordningar är en arbetarskyddsåtgärd som vidtas för att undvika olycksfall. Det är således ett skydd som samhället ger den enskilde. I propositionen belyses. de nuvarande förhållandena. Det framgår att ett flertal företag och enskilda är verksamma som godkända besiktningsmän vad beträffar såväl tryckkärl som lyftanordningar. Med provning av tryckkärl anges 1 350 personer vara verksamma och med provning av lyftanordningar 550 personer. Jag har kollat dessa siffror och kommit underfund med att det är över 1650 personer som är verksamma med provning av tryckkärl. De dominerande företagen på området är Ångpanneföreningen med 850 anställda, Tekniska Röntgencentralen med 400, Elektriska Prövningsanstalten med 180 och AB Materialröntgen med 100 anställda. Detta skulle innebära att det utöver dem som enligt propositionen går in i avtalet finns ungefär 650 besiktningsmän som arbetar antingen i småföretag eller som enskilda. På s. 9 i propositionen säger departementschefen dels att provningsverksamheten är splittrad på ett flertal företag och att den förekommande konkurrensen är ägnad att rubba allmänhetens förtroende för det skydd som provningen skall ge, dels att sakkunskapen hos de verksamma är mycket stor och att inga missförhållanden förelegat vid den praktiska verksamhet som bedrivits. Denna sakkunskap anser departementschefen vara en väsentlig tillgång som bör utnyttjas på bästa sätt vid skapande av riksprovplats. Man frestas fråga sig, herr talman, vilken av de här . oförenliga ståndpunkterna som departementschefen verkligen har. Nu löser han problemet genom att göra ett avtal med två av de på marknaden verksamma företagen, vilket i sin tur innebär att samtliga andra företag ställs utanför avtalet. Han lägger ned stor omsorg på att personalen vid Ångpanneföreningen och Tekniska Röntgencentralen skall få sina berättigade krav på anställningstrygghet och likvärdiga anställningsvillkor tillgodosedda vid bildandet av det nya bolaget. Men för de övriga — som är lika många till antalet — har han ingenting till övers. Deras anställningstrygghet och anställningsvillkor blir en chimär. Visserligen föreslås en samrådsgrupp, som skall komma till stånd när det hela är klart, men den kan inte på något sätt ersätta det naturliga krav på lika behandling som personal inom den sektor som ställs utanför avtalet måste ha. Allra märkligast är att detta tillvägagångssätt föreslås tillämpat sedan riksdagen helt nyligen antagit flera nya lagar i syfte att trygga anställningsskyddet för alla befattningshavare i olika former. Borde då inte staten i första hand gå före med gott exempel i stället för att som nu på ett flagrant sätt sätta sig över trygghetslagarna? Skulle ett privat företag ha handlat på liknande sätt, hade med säkerhet reaktionerna blivit både hårda och kännbara. I våra fack låg i dag tidningen Byggnadsarbetaren, där på första sidan visas en del av de remissvar som skall avges i samband med trygghetslagarna. Rätt till medbestämmande anser byggnadsarbetarna att man skall ha i alla frågor. När det gäller den offentliga sektorn anser de att sådan rätt skall finnas i alla frågor som ej upphäver politiska beslut. Jag tycker detta säger ganska mycket. Kan någon förklara för mig varför exempelvis Elektriska Prövningsanstalten och AB Materialröntgen med sina 290 anställda skall ställas utanför det förslag till avtal som träffats? Hur skall det gå för dessa anställda och deras företag? Hur skall det bli med dessa företags fortsatta existens? Vad blir det av deras tillgångar i form av specialverktyg och maskiner? Vad blir de värda, om företagen tvingas att lägga ned sin verksamhet? Om det hade funnits någon allvarlig tanke bakom samrådsgruppen, borde detta samråd ha ägt rum innan något avtal slutits. Man får nu ett starkt intryck av att hela förfarandet har skett bakom stängda dörrar, dit endast de berörda parterna haft tillträde och vetskap om vad som skulle ske. När remissvar skulle avges på en departementspromemoria från 1973 var det Ångpanneföreningen och Tekniska Röntgencentralen,dvs. de föreslagna parterna i avtalet, som gavs tillfälle att avge sina svar. De övriga företagen visste inte om någonting förrän de informerades via en cirkulärskrivelse från arbetarskyddsstyrelsen i juni 1974. Därefter har industridepartementet fått flera förslag till en bättre utformning av avtalet genom olika skrivelser som lämnats, men någon hänsyn till detta tycks inte ha tagits. Jag har för egen del reagerat mot detta förfaringssätt, som jag anser vara mycket klandervärt och knappast kan kallas demokratiskt. I min motion nr 1982 har jag främst påpekat aspekten med trygghet i anställningen, som jag anser bör tillmätas den allra största betydelse. Innan den frågan är löst bör inget avtal godkännas, och därför har jag yrkat avslag på ett godkännande. Tydligen har min motion nu vållat mycket huvudbry i utskottet, där man försökt att på ett så skonsamt sätt som möjligt avstyrka den. Den slutliga skrivningen är i själva verket en ren tillstyrkan med undantag av att bolagsbildningen föreslås. Att så sker anser jag vara en logisk vurpa. Om nu utskottets majoritet — socialdemokrater, centerpartister, folkpartister och kommunister — anser frågan om bolagets framtida verksamhet vara så viktig, att förutsättningarna för detta utan dröjsmål skall klargöras redan innan bolaget bildas, borde betänkandet utmynna i att förslaget återremitterades i avvaktan på att resultatet från den planerade samrådsgruppens arbete blir klart. Speciellt med tanke på de olika förslag som tidigare inkommit från olika berörda parter kunde det förväntas att resultatet av samrådsgruppens arbete skulle bli ett bolag där de verksamma organisationerna erbjöds delägarskap. Genom att redan nu fastställa bolagsformen omöjliggörs emellertid ett förutsättningslöst utredningsresultat, varför man kan befara att minst 50 96 av de i branschen verksamma kommer att bli utslagna — möjligen med en nådatid på några år. Jag ber, herr talman, med dessa ord att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! Föregående talare har till alla delar redogjort för propositionens innehåll och även för den motion som herr Söderström och jag väckt i det här ärendet. Herr Regnéll riktade en viss kritik mot att jag så att säga hade sprungit ifrån motionen. Jag tror att det är en missbedömning. Om herr Regnéll hade lysnat till herr Söderströms anförande, hade han fått höra att det väsentliga med den motion herr Söderström och jag hade tillsammans var att trygga anställningsförhållandena för dem som stod på sidan om det tilltänkta konsortialavtalet. Det har varit den springande punkten i den här frågans behandling i utskottet. Herr Regnéll känner väl också till att det varit flera turer fram och tillbaka innan vi kom fram till en skrivning. Jag håller med herr Söderström i hans synpunkter i fråga om demokratin. Dessa har varit helt åsidosatta i propositionen när den gäller dem som står vid sidan av detta avtal. Såsom utskottet nu skriver var det väsentligt — detta tycker jag är helt avgörande i det här fallet — att samrådsgruppen sammanträder innan bolaget bildas, så att den då får ta ställning till de frågor som berör sysselsättning och anställningsförhållanden. Detta var det väsentliga, och det vill jag understryka. Det skall väl inte heller undanhållas kammaren att det förekommit många turer vid sidan om, och i stort sett var vi överens om den sistnämnda skrivningen ända tills det skiftades plats vid utskottsbordet. Men nu ligger ärendet här, och jag biträder utskottets förslag. Vi skall också komma ihåg att statens provningsanstalt tidigare har klarat av sin uppgift när det gäller riksprovplats för grävmaskiner. Den här uppgiften har tidigare varit föremål för behandling här i riksdagen. Jag förutsätter att den överläggning som skall ske i samrådsgruppen medför att de frågor som vi varit oroliga för när vi skrev motionen skall lösas. Jag tror inte heller att det innebär någonting av Pandoras ask att det kommer att bli ett statligt bolag som skall svara för skötseln.
Herr talman! Herr Bengtsson i Landskrona motto var väl att det här kommer att ordna sig. Jag är tyvärr inte så säker på det. Vi har ett exempel från en riksprovplats för grävmaskiner som redan är i verksamhet. En bekant till mig som varit besiktningsman i 15-20 år har sysslat just med åen här frågan. Han hade ett eget företag som han skötte tillsammans med sin fru. Han fick bara en skrivelse där det omtalades att det skulle bli en riksprovplats och en ny organisation. Han fick inte fortsätta med sin verksamhet. Riksprovplatser skulle upprättas på tre olika orter. Det behövdes tre chefstjänstemän och tolv vanliga besiktningsingenjörer. Han fick möjlighet att söka en sådan tjänst. 80 personer sökte till de 15 tjänsterna. 15 blev antagna och 65 blev alltså utan tjänst. Lönerna var 4 860 kr. för de tre som blev förste besiktningsmän och 3 395 kr. i månaden för de övriga tolv. Hans valmöjligheter ansåg han själv vara lika med noll. Han stod inför ett ultimatum. Hans firma blev värdelös, den kunde inte säljas till någon annan och hans fru blev också utan inkomster. Han hade köpt olika specialinstrument under årens lopp för ungefär 100 000 kr. Dem får han nu lägga på hyllan. Kan herr Bengtsson i Landskrona svara mig: Vad skall de här 65 besiktningsmännen göra, som inte blev antagna i det nya bolaget och som inte kan fortsätta i sin gamla verksamhet?

Herr talman! Civilutskottets betänkande nr 25 tar upp två från varandra — stadgan ganska skilda frågor. Den ena gäller behandlingen av propositionen 83 om ändringar i byggnadsstadgan. Det gäller kraven på utformningen av bostäder i flerfamiljshus och småhus. Det kan vara fråga om krav på uterum, hiss, friyta lämplig för lek och utevistelse och liknande. Från moderata samlingspartiets sida övervägde vi att väcka motion i anslutning till propositionen och där uttala oss för en förenkling av normerna, men med tanke på det fortsatta lagstiftningsarbetet gjorde vi inte det. I själva utskottsbehandlingen nöjde vi oss med att i ett särskilt yttrande uttala oss emot den alltmer ökande byråkratin på det här området. I betänkandet har också motioner om markpolitiken behandlats. Centerpartiet väckte under den allmänna motionstiden en motion i det ämnet, och det första yrkandet gäller de allmänna riktlinjerna för markpolitiken. Utskottsmajoriteten har anslutit sig till centerpartiets syn på denna fråga. Även om jag gott kan erkänna att vissa formuleringar i centerpartimotionen kan uppfattas så att centerpartiet håller på att göra en försiktig reträtt, återfinns det dock andra formuleringar som är litet för, låt mig säga dunkla för att vi i moderata samlingspartiet skulle kunna acceptera dem. Därför har vi i reservationen 1 velat markera att vi tar klart avstånd från den utvidgade marksocialism som vi har fått vara med om under senare år. Vi tar klart avstånd från att man steg för steg minskat rättstryggheten i enskilt ägande. I reservationen 2 a ansluter vi oss till den uppfattning som har framförts i moderatmotioner om markpolitiken. Jag kan sammanfattningsvis säga att här framförs krav på att läget när det gäller markpolitiken bör återföras till tiden före 1971. Således anser vi att den fria glesbebyggelserätten bör återinföras. I den moderata partimotionen vänder vi oss vidare mot de långvariga byggnadsförbuden. Också det är en fråga som kammarens ledamöter känner igen sedan tidigare behandling under de senare åren. Vi uppskattar naturligtvis att utskottsmajoriteten har instämt i syftet med yrkandet och vänt sig mot de långvariga byggnadsförbuden. Men vi har ändå med reservationen 3 velat markera att det snabbt måste bli ett slut på dessa långvariga byggnadsförbud. Herr talman! Med hänvisning till den sena tidpunkten begränsar jag mitt inlägg till detta, även om ärendets vikt sett från moderat synpunkt motiverar en avsevärt längre behandling. Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 2 a och 3.

Herr talman! Under många år har frågan om markspekulation och markvärdestegring intagit en central roll i de bostadspolitiska diskussionerna. Markvärdena har under efterkrigstiden stigit på ett svindlande sätt. Under perioden 1945-1970 beräknas markvärdena i hela landet ha stigit med omkring 400 96 och i Stockholm med omkring 700 96. Det är nödvändigt att kommunerna ges bättre möjligheter att föra en aktiv markpolitik, om man skall kunna bedriva en bra samhällsplanering och en socialt inriktad bostadspolitik. En grundläggande förutsättning måste då vara att man på ett effektivt sätt kan disponera över den mark som behövs för samhällsoch bostadsbyggande, vilket också förutsätter långsiktiga markförvärv till rimliga priser. I motionen 303 har vi från vpk — som ett led i att hindra privatbyggmästare och andra privata intressenter från att göra sina vinstoch spekulationsintressen gällande — föreslagit att endast samhällsägd mark får stadsplaneläggas. Den enda effektiva metoden att stoppa markprisstegringen och kapitalintresssena samt förhindra den del av hyresutplundringen som beror på markspekulationen är att samhället blir ägare till all mark avsedd för samhällsoch bostadsbyggande. Det är klart att dessa krav är oförenliga med den kapitalistiska konkurrensen på bostadsmarknaden och de marknadskrafter som regeringen underlåter att ta itu med. Om de boendes — hyresgästernas — intressen på ett riktigt sätt skall kunna tillgodoses måste också samhället genom kommunerna och bostadskooperationen äga och förvalta alla flerfamiljshus. De förbättringar som under senare år har vidtagits då det gäller kommunernas möjligheter att tillgodose sina markbehov, bla. införandet av markvillkoret, har inte löst frågan om kommunernas möjligheter att driva en aktiv markpolitik och tränga tillbaka privata kapitalintressen. Privata fastighetsägare engagerar sig alltmer i både exploateringsoch saneringsområden, ofta med hjälp av statliga lån. Vi anser det vara naivt att tro att man kan fortsätta och låta markaffärer, bostadsbyggande och ägande/förvaltning vara beroende av de s.k. marknadskrafterna, om man vill komma till rätta med de stora problem som hänger samman med boendet. Det.är bara stora samhälleliga engagemang som kan garantera en tryggad markoch bostadsförsörjning till rimliga kostnader. De privata företagen har, trots att en allt större andel allmännyttiga och kooperativa företag står som ägare och förvaltare av flerfamiljshus, ett alltför stort inflytande genom sitt markägande. Från vpk:s sida anser vi att det kommunala markmonopolet skall utökas så att samhälleligtkommunalt ägande av marken är en förutsättning för att stadsplaneläggning skall kunna ske. Därigenom skulle man få en nödvändig förstärkning av samhällsintressena och kunna skapa ett verkligt samhälleligt planmonopol utan begränsningar på grund av enskilda ekonomiska intressen. Man skulle då också snabbt kunna komma till rätta med pro

stadgan Herr talman! Att jag begärt ordet beror på att jag kommer från vårt lands ”mesta fritidskommun”, Norrtälje, och att jag med anledning därav i motionen 656 tagit upp problemen med permanentboende i planlagda fritidsområden. Det visar sig att människorna från det centraliserade Storstockholmsområdet får en allt starkare längtan att bosätta sig i glesbygden. Därför börjar man i allt högre grad att permanent bosätta sig i sina fritidsbostäder. Vid exploateringen av ett fritidsområde fastställer man exploateringsgraden efter den kollektiva vattentäktens kapacitet, och för fritidsboende beräknas vattenåtgången till 3001 per tomt och dygn. För permanent boende är motsvarande siffror 700 1. Om den ena efter den andra nu börjar bosätta sig permanent i dessa områden, kan konsekvenserna bli att vattentillgången blir otillräcklig. För att gardera sig mot detta blir det allt vanligare att de som bosätter sig permanent upptar egen vattentäkt på sin tomt. Vilka hygieniska konsekvenser detta kan medföra, då tomterna i regel inte är större än 2000 m” och man där har infiltration av bad-, diskoch tvättavloppsvattnet vet man inte, men stor risk föreligger att vattentäkten förorenas. F.n. förhindrar ingen lagstiftning någon tomtägare att vidta de åtgärder jag berört. Men om åtgärderna leder till att vattentäkten skulle bli otillräcklig eller rent av förorenad, blir konsekvenserna för de oskyldiga tomtägarna i kollektivet svåra. Vem skall då klara upp problemen? Herr talman! Den som lever nära de här problemen är oroad över den pågående utvecklingen, och snabba åtgärder måste till innan problemen blir så stora att de i berörda områden blir omöjliga att lösa. Jag har inget yrkande, men mot bakgrunden av det anförda anser jag det angeläget med en noggrann undersökning av de nu rådande förhållandena i enlighet med motionens syfte.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 25 behandlas en del frågor med anknytning till byggnadslagen och byggnadsstadgan. Jag vill börja med att något kommentera det som berörs under rubriken Byggnadsstadgan. Utskottets betänkande grundar sig på propositionen 83, där regeringen föreslår vissa förändringar nu och dessutom redogör för det arbete med ändring av byggnormerna som pågår. Utskottet ansluter sig helt till de förslag som framläggs i propositionen. Utskottet har också behandlat motioner angående tillgängligheten till byggnader för människor med handikapp av något slag, och vi har med hänvisning till det ställnings 189 tagande som gjorts med anledning av propositionen inte funnit anledning att nu föreslå riksdagen några konkreta ändringar utan avvaktar den redovisning av omarbetningen som utlovats. Under samma rubrik behandlas motioner med förslag att olika organisationer skall bli remissorgan i planeringsarbetet och att organisation skall kunna vara part i byggnadslovsärenden. I de här två avseendena hänvisar utskottet till att när det gäller möjligheterna att vara remissorgan i planarbetet så är det en fråga som kommer att ytterligare penetreras och bli föremål för proposition med anledning av bygglagutredningens betänkande. När det gäller en organisations möjlighet att vara part i byggnadslovsärenden hänvisas också till det förslag som beräknas bli framlagt på basis av arbetsrättskommitténs betänkande. Civilutskottet har tidigare i fråga om bygglagutredningen och den tänkta reformeringen av bygglagen föreslagit riksdagen — och riksdagen har beslutat på det sättet — att man inte under det arbete som pågår skulle göra några uttalanden om inriktningen av arbetet. Bl. a. föreslog civilutskottet detta när propositionen 150 år 1974 angående bostadspolitiken behandlades. Jag vill framhålla angelägenheten av att vi i riksdagen får en samlad redovisning av den omarbetning av bygglagen som beräknas komma att ske och att det inte blir ett över flera år i flera etapper utsträckt arbete. Det är ett mycket viktigt lagstiftningsområde, och det är angeläget för partier, utskott och kammare att få ett samlat förslag, så att.det blir möjligt att se vilka effekter det beslut får som riksdagen slutgiltigt fattar. Det måste alltså finnas möjlighet att bedöma hur bygglagen i verkligheten kommer att fungera. Det finns ytterligare argument för att vi snart behöver få ett samlat förslag till ändring av bygglagen, och det är det planarbete som under innevarande år, under 1976 och antagligen också under 1977 utförs i kommunerna med anledning av de fysiska riksplaneprogrammen. Det är ju angeläget att detta arbete i slutskedet kan äga rum under en modern lagstiftning. Vi är överens om principen att en sådan ny lagstiftning skall ge möjlighet till ett starkt lokalt inflytande genom det kommunala planeringsansvaret och att det skall ge utrymme för demokrati i planeringsprocessen på så sätt att medborgare och organisationer har möjlighet att på ett tidigt stadium påverka planarbetet. Det är med hänvisning till bygglagreformeringen som civilutskottet, i anledning av de motioner som väckts inom detta avsnitt, föreslår att riksdagen inte nu skall fatta något beslut om ändringar i byggnadslagen. Vi föreslår alltså avslag på de motioner där det yrkats ändringar inom avsnitten besvärsrätten, de långvariga byggnadsförbuden och markpolitiken. Jag yrkar, herr talman, bifall till civilutskottets hemställan. Sédan vill-jag säga några ord om det särskilda yttrande som vi centerledamöter i civilutskottet har fogat till betänkandet. Det gäller ett motionsledes framfört yrkande om att riksdagen skulle upprepa sitt 1971 och 1972 gjorda uttalande att glesbebyggelsen inte skall hindras och att den för stora delar av landet är den lämpliga byggnadsformen.

Vi har inte funnit anledning att följa upp frågan reservationsledes utan har nöjt oss med att framföra. våra synpunkter i ett särskilt yttrande. Det är möjligt att det med tiden krävs att även detta utformas i lagtext. Det finns anledning för oss att återkomma, om inte annat så i samband med den reformering av byggnadslagen som jag tidigare hänvisat till. De inlägg som reservanterna här gjort har varit mycket försiktiga, och de har inte tagit upp någon principiell debatt om markpolitiken. Jag har inte heller nu anledning att gå in i några kommentarer till de inlägg som gjorts, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till utskottets hemställan.